Fru talman! Richard Jomshof har frågat kultur och demokratiministern samt ministern med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind om hon kan tänka sig att verka för att en folkomröstning om invandringspolitiken hålls i Sverige. Interpellationen har överlämnats till mig. Den 14 juni 2019 beslutade regeringen att tillsätta en parlamentariskt sammansatt kommitté som ska ta ställning till den framtida svenska migrationspolitiken. I kommittén deltar samtliga åtta riksdagspartier, däribland Sverigedemokraterna. Jag konstaterar att migrationspolitiken är föremål för en omfattande debatt och behandlas ingående inom ramen för de beslutsförfaranden som den representativa demokratin tillhandahåller. Jag avser därför inte att verka för en sådan folkomröstning som Richard Jomshof efterfrågar.

Fru talman! Svensk invandringspolitik har under lång tid varit väldigt extrem. Det spelar ingen roll om vi gör en jämförelse med våra nordiska grannländer eller om vi gör en jämförelse med övriga Europa. Det svenska asylmottagandet är till och med större än våra nordiska grannländers sammanlagda mottagande, och till detta kommer det jag anser vara en massiv och oansvarig anhöriginvandring. Resultatet är tydligt: Sverige var en gång ett tryggt, stabilt och homogent land men kännetecknas i dag i stället alltmer av splittring, segregation, ett ökat utanförskap och en ökad otrygghet. Stenkastningar, bilbränder, överfall, misshandel, personrån, sexuella övergrepp, överfalls och gruppvåldtäkter har kommit att bli allt vanligare - inte bara i våra invandrartäta förorter utan även i den svenska stads och gatubilden rent allmänt. Till detta kommer en accelererande islamisering, en importerad antisemitism och en importerad grov, gängrelaterad kriminalitet med återkommande uppgörelser, skjutningar och sprängningar. Samtidigt kan vi se hur den svenska välfärden inte räcker till utan håller på att raseras, detta som en direkt följd av just denna politik. Det har gått så långt att svensk invandringspolitik till och med ifrågasätts i våra nordiska grannländer. Man förlöjligar Sverige för vår politiska inriktning och för det man anser vara ett dysfunktionellt ledarskap, och jag håller ju med. Det görs med rätta. Allt fler människor och familjer försöker förtvivlat flytta från dessa områden - från otrygghet och våld, totalhavererade skolor och så vidare - men problemet är att det snart inte finns någonstans att flytta. Det finns snart ingen kommun eller landsända som är förskonad från problemen från det jag anser vara massinvandringens skadeverkningar. Detta socialliberalernas mångkulturalismexperiment håller på att rasera precis allt. Fru talman! Jag tackar naturligtvis justitie och migrationsministern för svaret på min interpellation. Jag anser dock att det är otillräckligt, och jag anser att det är felaktigt. Det stämmer inte att migrationspolitiken är föremål för omfattande debatt - i alla fall inte om man med det menar att den skulle vara objektiv, saklig eller korrekt. Den som har vågat säga ifrån eller ifrågasätta det jag många gånger anser vara ett totalt vansinne har förlöjligats och smutskastats. Ibland har människor hotats och misshandlats. Vissa har blivit utslängda av sina fackförbund, och andra har blivit av med sina arbeten. Samtidigt har socialister och liberaler, många gånger med hjälp av medierna, spridit alltifrån skönmålningar och halvsanningar till rena lögner om invandringspolitik. Det är anmärkningsvärt att det svenska folket aldrig har tillfrågats om detta - om det vill ha den här massinvandringen, om det vill ha det här samhället och om det vill vara en del av det jag anser vara ett mångkulturalismexperiment. Svenska folket har aldrig tillfrågats om detta. En rad undersökningar som har gjorts sedan 90-talets början visar i själva verket att det är en liten minoritet som har drivit på den här politiken. Man har aldrig haft det svenska folkets stöd i frågan. Därför är det märkligt att man inte har tillfrågat svenska folket om de vill ha detta. Man har satt sig på någon sorts höga hästar och drivit igenom något som det svenska folket inte vill ha. Sverige håller på att slitas sönder. Vi är på väg in i en situation där svenska folket är på väg att bli en minoritet i sitt eget land. För mig är det självklart, fru talman, att man då är öppen och tydlig med vad som håller på att hända och att man frågar det svenska folket om de vill ha den destruktiva politik som till exempel Socialdemokraterna förespråkar eller en mer ansvarsfull politik, som Sverigedemokraterna förespråkar.
Fru talman! Vi har ingen massinvandring till Sverige. Sanningen är att antalet asylsökande är det lägsta på 13 år, och av dem som kommer till Sverige och söker asyl är bifallsandelen 27 procent. Det är alltså mer än två tredjedelar av dem som ansöker om asyl som faktiskt inte får asyl och som därmed får lämna Sverige. Richard Jomshof målar upp en mörk bild av brottsutvecklingen. Det är korrekt att vi har problem med gängkriminalitet och med skjutningar och sprängningar. Där har vi ett stort åtgärdsprogram som vi började att dra igång redan förra mandatperioden med fler poliser, höjda straff, ökad kameraövervakning och bättre verktyg för poliserna. Vi måste helt enkelt stampa ut gängkriminaliteten ur de utsatta områdena; det är en av våra allra viktigaste frågor. Men man måste också ha lite sans och balans i retoriken. Jag påstår - och det är så - att det är lägre risk att dödas i Sverige i dag än vad det var för 30 år sedan. Detta beror på att det dödliga våldet per capita har minskat. Vi har ungefär ett hundratal fall av dödligt våld per år, och det har vi haft under ganska lång tid. Samtidigt har befolkningen ökat. Detta rimmar dåligt, skulle jag vilja säga, med den mycket mörka katastrofbild som Richard Jomshof så gärna vill måla upp. Massinvandring har vi inte, utan vi är tillbaka i en situation då vi har kontroll på dem som kommer till Sverige. Denna kontroll ska vi behålla. Vi behöver långsiktighet i migrationspolitiken. Det var därför vi tillsatte den parlamentariska kommittén, och där sitter ju Sverigedemokraterna. Richard Jomshofs egen partiordförande Jimmie Åkesson sitter i denna kommitté för att diskutera bland annat hur vi ska göra efter att den tillfälliga lagen löper ut. Vi stramade ju åt lagstiftningen så att den nu är nere på EU:s miniminivå. Frågan är hur regelverket ska se ut när lagstiftningen löper ut om två år. Jag kan garantera alla som lyssnar på denna debatt att jag inte tänker medverka till att vi återigen tappar kontrollen på det sätt vi gjorde 2015. Dit ska vi inte igen. Richard Jomshof vill ha en folkomröstning. Hur skulle alternativen i den folkomröstningen se ut? Frågan man Sverigedemokraterna skulle väl alternativen vara att vi antingen ska ta emot invandrare eller att vi inte ska ta emot några invandrare. Man ska veta att det andra alternativet, att inte ta emot några invandrare, i praktiken skulle innebära att Sverige får mäla sig ut ur en lång rad internationella sammanhang. EU kan vi ju inte vara kvar i, och samma sak gäller för de internationella konventioner som FN har satt upp. Europarådet kan vi knappast heller vara kvar i. Detta skulle bli konsekvenserna om vi, likt Nordkorea, skulle dra ned rullgardinen, stänga gränserna och säga att ingen människa får lov att komma till Sverige. Det är därför dessa frågor lämpar sig för en parlamentarisk kommitté. Jag tror inte att Richard Jomshof kan producera ett alternativ i en folkomröstning som skulle kunna ta in dessa nyanser. Vi har 60 miljoner flyktingar i världen - män, kvinnor och barn som kan gå under om de inte får möjlighet att få en tillflyktsort. Erfarenheterna av andra världskriget var just att alla länder i sådana lägen ska ställa upp för att hjälpa dem som flyr från tortyr, krig eller andra umbäranden. Det är detta som är asylrätten - rätten att söka asyl och att få skydd om man riskerar förföljelse eller död. Den asylrätten tänker jag värna.
Fru talman! Såväl antalet som andelen av dem som är utrikes födda i Sverige har ökat kraftigt. År 2000 utgjorde andelen utrikes födda drygt 10 procent av befolkningen. I dag är det närmare 20 procent, och då är asylsökande och illegala invandrare inte inräknade. Det är alltså en fördubbling på 20 år, och då talar vi endast om dem som är utrikes födda. Att det tidigare har funnits en ganska stor andel utrikes födda i Sverige från grannländer som Finland, Polen eller Norge är inte konstigt, för de är just grannländer och länder som vi har en gemensam historia med. Inte minst gäller detta Finland, som vi har en 600-årig historia med. Som vi vet finns det ju även en svensk minoritet i Finland. Det finns mycket som förenar oss och våra grannländer. Men det vanligaste landet bland dem som är utrikes födda i Sverige är inte längre Finland, utan Syrien och Irak har gått om Finland. Då talar vi inte om en förändring på hundratals år, som den vi har haft med Finland, utan vi talar om några tiotal år eller endast några år. Resultatet är tydligt; vi ser det i förorter och i kommuner i form av utanförskap, segregation, splittring, havererad välfärd, våld och islamisering. Fru talman! Det har naturligtvis alltid funnits invandring till Sverige, och det är klart att det ska finnas invandring till Sverige även fortsättningsvis. Man kan ta upp 50 och 60-talen som ett tydligt exempel på när det kom människor från Europa till Sverige för att arbeta i svensk industri. Den invandringen var ju någonting vi behövde - den var fördelaktig, till skillnad från den invandring vi ser nu, som är tärande. Det är raka motsatsen, därav de problem vi i dag ser. Det är tydligt att migrationsministern inte förstår problemet med den politik man faktiskt driver. Socialdemokraterna är de facto ansvariga för de problem vi i dag ser. Varje gång en ung pojke misshandlas eller rånas och varje gång en ung flicka utsätts för övergrepp eller i värsta fall kanske till och med gruppvåldtas är det en följd av denna politik, och då bär Socialdemokraterna ett indirekt ansvar för händelsen. I ett nummer av Dagens Samhälle från år 2012 kan man läsa artikeln "Framtidens Sverige finns i Botkyrka". I artikeln uttalar sig såväl Stefan Löfven som kommunstyrelsens ordförande om den socialdemokratiskt styrda kommunen. Vad är det då som gör kommunen så speciell? Vad är det som har skett i Botkyrka som gör att man vill att det som sker där i dag ska ske i Sverige i morgon? Vad är det som har hänt? Vad är det som gör det så speciellt? Om man läser artikeln ser man att det är Sveriges mest internationella kommun, att svenskarna är i minoritet och att etnisk mångfald är en tillväxtfaktor. Man kan också läsa att lintottarna aldrig kommer tillbaka och att befolkningens nya sammansättning här ses som något önskvärt och framtidsinriktat. Det är alltså önskvärt och framtidsinriktat att svenskarna blir en minoritet i sitt eget land. Där har vi, om jag tolkar artikeln rätt, framtidens Sverige om Socialdemokraterna får bestämma. Plötsligt börjar jag förstå varför vi har drygt 2 miljoner utrikes födda människor i Sverige. Det är framtidens Sverige man bygger. När situationen dessutom är sådan att Socialdemokraterna tappar väljare är man tvungen att fylla på med nya lydiga socialister som är villiga att rösta på Socialdemokraterna. Jag kan ha full respekt för att man tycker så. Det är helt okej; man får tycka så. Jag gör det dock inte, utan jag tycker att det är jättemärkligt. Det vore ändå klädsamt att fråga det svenska folket om man ställer upp på denna politik eller inte och om det svenska folket är villigt att ge bort sitt eget land, för det är precis det som det handlar om. Jag anser att det är djupt odemokratiskt och djupt föraktfullt mot det svenska folket att inte göra så.
Fru talman! Så har vi då hört denna retorik ett varv till. Det är inte första gången som det talas på detta sätt. Jag verkar i en tradition som bygger på solidaritet, medmänsklighet, internationell samverkan och allas lika värde. Det är detta som i grunden styr det socialdemokratiska partiet. Richard Jomshof verkar i en annan tradition. Den traditionen bygger på att odla hat, att odla misstro mellan etniska grupper, att hetsa mot invandrare, att skylla alla samhällsproblem som över huvud taget går att finna på någon annan och på att peka ut den gruppen samt på att framställa människor som har en annan etnisk bakgrund som obegåvade, som korkade, som mindre värda och som farliga. Detta är genomgående i Sverigedemokraternas retorik så gott som alltid. Det är detta den går ut på - syndabockstänkandet. Alla problem ska skyllas på invandrarna. Richard Jomshof glömmer att av de människor vi pratar om är det i dag över 1 miljon löntagare på svensk arbetsmarknad som är födda i andra länder. Richard Jomshof talar om tärande. Alltså, vi talar om industriarbetare, undersköterskor, lärare, läkare och butiksanställda - hundratusentals människor som är födda utomlands men som varenda dag går till jobbet för att arbeta för det land som är vårt gemensamma hem - Sverige. De arbetar för dig, Jomshof, de arbetar för mig, de arbetar för oss, de arbetar för våra barn och de kommer att arbeta för oss när vi blir äldre och en dag ska in i äldreomsorgen. Då säger Jomshof att nu ska vi folkomrösta om invandring och bedriva kampanjer för eller emot invandring. Det har bedrivits sådana kampanjer förr i Sverige. Jag lade precis ifrån mig Ola Larsmos bok Djävulssonaten , som handlar om retoriken på 30-talet och hur man drev kampanjer just mot exempelvis att Sverige under den tiden skulle ta emot judar. Det mest kända mötet var i Uppsala studentkår 1939, Bollhusmötet. Då handlade det om ifall Sverige skulle ta emot en grupp judiska läkare från Tyskland. Då, fru talman, gick den tidens Jomshofar upp i talarstolen och sa precis det som Jomshof säger i dag. De varnade för allt hemskt som skulle inträffa om Sverige skulle göra detta. Främmande folkelement kallade man det på den tiden. Jomshof använder andra ord, men han menar exakt samma sak. Stoppa judeimporten, sa de. Jomshof använder andra ord, men han menar exakt samma sak. Fru talman! Den tidens socialdemokrater stod på andra sidan. De sa: Vi måste visa medmänsklighet och humanism i den värld som vi lever i. Fru talman! Det här är varken första eller sista gången som vi har den här debatten; den kommer att fortleva. Vad tror ni hände efter kriget? Jo, alla den tidens Jomshofar sprang och gömde sig i skogen när det gick upp för dem vad den här typen av retorik hade inneburit på riktigt. Fru talman! Min åsikt är att Sverige ska ta ett ansvar för flyende människor, men inte mer än vi klarar av, inte tillbaka till 2015, inte på ett oreglerat och kaosartat sätt utan med ordning och reda men med bevarad medmänsklighet och humanism.
Fru talman! Det finns väldigt mycket att säga om det senaste inlägget från statsrådet. Det är anmärkningsvärt. Men jag är inte förvånad för det är så det brukar låta från statsrådet, en i grund och botten ganska otrevlig och oförskämd människa som har svårt att hålla sig till saklig och korrekt retorik.

Den här listan, fru talman, kan göras enormt lång. Det här är bara ett litet urval efter några enkla sökningar som jag gjorde i går kväll. Det är ett litet urval som tydligt visar vad den politik som Morgan Johansson företräder har lett till. Det är väldigt tydligt vilket enormt misslyckande det mångkulturella samhället de facto är. Det ökande utanförskapet, den ökade splittringen, den ökade segregationen och det allt våldsammare och otryggare samhället hänger ihop med den politik som Socialdemokraterna och Morgan Johansson företräder. Jag beklagar att justitie och migrationsministern inte verkar förstå det här. Jag beklagar också den väldigt låga nivån på retoriken, för skulle man prata om vad som egentligen hände på 30-talet skulle det inte alls vara den skönmålning som statsrådet gör. Tvärtom var Socialdemokraterna ett parti som kröp ganska lydigt efter de tyska nazisterna. En sista kommentar när det gäller huruvida invandringen minskar eller inte: I år kan vi kanske räkna med 100 000 människor till Sverige, alltså 1 procent av Sveriges befolkning på ett år. Det är som en stad av Helsingborgs storlek till Sverige på ett år.
Fru talman! Jag kan nog leva med att Richard Jomshof tycker att jag är otrevlig och oförskämd. Så fort man ger lite mothugg till Sverigedemokraterna får man höra det där. Men det börjar kanske bli dags att sätta ned foten mot er på ett lite tydligare sätt, så att ni får känna på vad det handlar om när man verkligen sätter sig emot er argumentation. Richard Jomshof, åk till koncentrationslägren i Tyskland och läs listorna över döda socialdemokrater och fackföreningsmän som hamnade där när nazisterna tog över! Sedan kan vi tala om historien. Stå inte här och försök göra någon historieförfalskning, historierevision, för den debatten kommer du att förlora. Fru talman! För mig spelar det ingen roll om man är svart eller vit. Begår du brott ska du buras in. Det måste vara samma regler som gäller rakt av. Här skiljer vi oss åt, för Sverigedemokraterna bryr sig i praktiken inte om brott som svenskar begår. Jag ser aldrig sverigedemokrater reagera när det är en etnisk svensk som har begått ett brott, utan ni använder kriminalpolitiken för att driva fram frågor i er invandringspolitik. Det är inte brotten ni är emot, utan det är invandringen. Det är det som skiljer oss åt. Det arbete som vi nu har börjat sätta i sjön när det gäller att bekämpa gängkriminaliteten kommer vi att fortsätta med. Jag är övertygad om att med rätt resurser, fler verktyg för polisen och hårdare straff kommer vi att kunna stampa ut också den allra mest allvarliga gängkriminaliteten. Men blanda inte ihop det här med någon allmän invandringsdebatt! Det ställer jag inte upp på.